Herr talman! När jag satt och lyssnade på herr Nilsson i Kalmar blev jag litet förvånad, Herr Nilsson vill påstå att de norrländska kraven på stöd, på sysselsättning osv. var mycket högljudda och att det rådde någon sorts motsatsförhållande, Jag skulle mycket bestämt vilja bestrida detta. Jag tror att det är viktigt att man fastslår att de problem som finns i Norrland och de problem som finns i andra delar av landet är lika viktiga allesamman, Det skall inte vara så att man fösöker skjuta den ena landsändan mot den andra och skapa ett motsatsförhållande dem emellan, Där stöd behövs och där hjälp behövs bör den sättas in och det bör vi kunna enas om. Herr Nilsson var fundersam beträffande en annan sak, Han ansåg att det var risk att statsmakterna skulle få anmärkningar på saker som var gjorda vid Stekenjokk och Vindelälven. Herr Nilsson i Kalmar, det blir inga anmärkningar för vad som gjorts i Stekenjokk och Vindelälven, Det kan inte bli några anmärkningar därför att det inte gjorts något alls där. Ni får anmärkningar för vad ni inte gjort och inte för vad ni gjort. Så enkelt är det. Herr talman! Jag begärde ordet i anledning av en motion som jag väckt, motionen 1126. Utskottet avfärdar motionen med hänvisning till att det tror sig kunna utgå ifrån att berörda myndigheter gör vad som är möjligt för att lokalisera bärkraftiga företag till det berörda området. Det område som omtalas är Vindelälvens dalgång, där riksdagen i sitt beslut 1967 uttalade att bestående lokaliseringspolitiska åtgärder borde vidtas med tanke på att Vindelälvens bevarande var en riksangelägenhet. Vad har då hänt? Det talar vi om i motionen, Väntan på att älven skulle utbyggas har praktiskt taget stoppat alla andra åtgärder, som man med säkerhet skulle ha vidtagit. Ovissheten har varit hindrande, då man inte har vetat vad som skulle hända där uppe. Utbyggnaden av älven har givetvis väckt förhoppningar om arbetstillfällen, och sådana skulle också med säkerhet ha skapats vid själva anläggningen. Att man sedan efter dessa arbetens slutförande skulle ha stått lika tomhänt men med en för all framtid förödd natur är också troligt. Vad gäller naturen och landskapet är det bara att konstatera att det skulle ha blivit på det viset. Nu följde regeringen vad riksdagsmajoriteten ville 1967, även om det dröjde till 1970 innan man kunde bestämma sig. Riksdagens önskemål att älven skulle bevaras blev alltså tillgodosett, och man hade sparat denna naturtillgång. Men hur är det med den andra delen av det uttalande som riksdagen gjorde 1967? Här har praktiskt taget ingenting hänt, trots att regeringen borde vara medveten om de speciella förhållanden som råder i Vindelådalen. De gamla basnäringarna har kommit i kläm på grund av att vägbyggandet har skjutits upp. Här har man väntat på beslut om vem som skall bekosta vägen, Det är ett underligt förhållande, då det är samma statsutgifter som det rör sig om; det är ett lurpassande mellan ett statligt affärsdrivande verk och vägverket i fråga om från vilken kassa utbetalningen skall göras. Detta har efter vad jag kan förstå hindrat en upprustning av vägsträckan, Det har i sin tur fört med sig en krympande sysselsättning i skogen. Herr Fagerlund sade att ”den där vägen har ju länsstyrelsen inte velat ha så fort, utan den ligger långt ner på listan över angelägna projekt”. Ja, det stämmer nog. Länsstyrelsen trodde nämligen att kraftverket skulle byggas ut och att Vattenfall skulle anlägga vägen, Så blev det inte. Men den 20 april 1970 skrev länsstyrelsen till regeringen och påpekade angelägenheten av att denna väg byggdes, Den preciserade dels vilka sträckor som omedelbart behövde byggas ut, dels kostnaderna härför. Den talade om att projekteringen var klar osv. Då kan man inte säga att länsstyrelsen inte är angelägen om att denna väg skall byggas — det finns en klar framställning från länsstyrelsen i Västerbotten om den saken, Kostnaderna för skogstransporterna fördyras med ca 25 procent på grund av de usla vägförhållandena, som tvingar fram transporter längs andra vägsträckningar än de för området naturliga. De dåliga vägförhållandena hindrar utvecklingen av turismen och etablerandet av nya sysselsättningar. De redan befintliga sysselsättningarna kommer också i kläm. Tillgången på befintlig industri utefter Vindelådalen, särskilt dess övre del, är förhållandevis ringa. I övre delen har man Sorsele samhälle, I dag har vi fått veta att detta samhälle, som har ett synnerligen bekymmersamt läge när det gäller företag som kan ge sysselsättning, drabbats av en stor industribrand, Sågverket, som ger den största sysselsättningen på orten, har brunnit ned. Det drabbar inte bara de i sågverket anställda utan får även följdverkningar som kan bli ganska förödande om inte en ny industri kan byggas upp. Satsningen på ett sådant nyuppförande är naturligtvis beroende av lönsamheten, De dåliga vägförhållandena — de är på sina ställen så usla att lastbilsåkare som har skogstransporter inte ens kan komma ut från sina fastigheter som ligger utefter denna väg — är naturligtvis ett allvarligt hinder, inte minst ekonomiskt, för att få någon verksamhet i gång här. Transportkostnadernas fördyring gör att allt större område blir s.k. 0-områden där man inte bedriver något skogsbruk. Det får till följd ytterligare minskade arbetstillfällen i skogen. Utskottsmajoriteten vill ingeting göra utan hoppas att någon annan ingriper. Utskottet hänvisar till berörda myndigheter, Vilka är dessa myndigheter som skall ställa allt till rätta? Skall riksdagen inte ge besked om vad den vill utan hoppas på att någon annan skall göra någonting? I så fall har man avsagt sig allt ansvar. Vi har anledning att fråga: Var det bara fagra löften som gavs när man talade om sysselsättning som kompensation för inställandet av planerna på en kraftverksutbyggnad? Utan godtagbara vägförbindelser hjälper andra insatser inte mycket. Vägbyggandet är en grundförutsättning för all annan verksamhet. När stora delar av vägen redan är projekterade borde det inte stöta på större svårigheter att, som vi begär i motionen, ställa AMS-medel till förfogande för sysselsättningsstimulans, Utskottet hänvisar även till en utredning som skall utarbeta program för turism och friluftsliv inom Vindelälvsområdet. Utredningen har ju, enligt vad vi i dagarna kunnat läsa i tidningarna, redovisat vissa förslag som, om de genomförs, kommer att stimulera sysselsättningen samt ge oss värdefulla tillskott för friluftslivet. De förslag som lagts fram berör fjällområdena. Möjligheterna att komma till de områdena är ju lika viktiga som att vägar finns där när turisten kommer fram. Löser man inte problemet med tillfartsvägar till friluftsområdena, kommer det hela inte att fungera, Vad hjälper det om man gör fina vägar uppe i fjällvärlden men inte ger bilisten någon möjlighet att på ett rimligt sätt ta sig fram till de vägarna? De förslag som vi presenterat i motionen skulle vara en god början och dessutom innebära ett första steg mot fullföljandet av de löften som gavs 1967. Några hinder för att sätta i gång omedelbart finns inte. Utskottet hävdar inte heller det.

Det är emellertid glädjande att minoriteten i utskottet, representerande oppositionspartierna, har en annan inställning till frågan. Reservanterna säger klart ifrån att de anser att de i motionen anförda synpunkterna överensstämmer med riksdagens tidigare uttalande. Herr Rimås sade i början av den här debatten att vad reservanterna ville var att här skulle ske någonting. Jag kan instämma helt i vad han i det avseendet yttrade. Jag tycker att det hedrar reservanterna i utskottet att de vill stå för ett ord, även om det gavs så tidigt som 1967, och inte glömmer ett löfte till en befolkning som har det bekymmersamt,

Herr talman! Låt mig med några ord få kommentera motion nr 1106, vilken behandlar lokaliseringspolitiska insatser i Skaraborgs län.

Särskilt gäller detta TEKO-industrin, vilken är ganska betydande i Falköpings kommunblock. Inte mindre än ett 60-tal TEKO-företag är lokaliserade inom blocket. Antalet arbetslösa i Falköping uppgick den 13 april i år enligt uppgift från arbetsförmedlingen till 267 personer. Om man ser på länet i övrigt finner man att antalet arbetslösa den 13 april 1971 uppgick till 2 010 personer — en ökning med 963 jämfört med samma månad i fjol. Vad gäller Lidköpings kommun, som också har stora svårigheter att klara sysselsättningen, var antalet arbetslösa 374 personer, De relativt höga arbetslöshetssiffrorna för Skaraborgs län, som jag redovisat, inger bekymmer och oro inför framtiden. Här måste åtgärder vidtagas för att söka nedbringa de höga arbetslöshetssiffrorna och skapa ökad sysselsättning för den arbetskraft som finns inom länet. Vad som för den närmaste tiden krävs för förstärkning av näringslivet speciellt i Vararegionen, liksom i Falköpings kommunblock och Lidköpings kommun, är särskilda lokaliseringspolitiska insatser. Dessa områden bör kunna intagas i det lokaliseringspolitiska stödområdet. När man nu i riksdagsmotioner, enkla frågor och även uppvaktningar vädjat om lokaliseringspolitiska insatser för Skaraborgs län, kan det finnas anledning att också peka på att i Skaraborgs län för närvarande pågår en utredning om etablering av ett industricentrum i Falköping. I Norge har man prövat en sådan idé och det har visat sig att den har slagit väl ut. Meningen är att man i Falköping skall skapa ett industricentrum på så sätt att företag stimuleras till samverkan inom så många funktioner som möjligt. Så snart företagskoncentrationen är tillräckligt omfattande utbyggs så många funktioner som möjligt. Det kan gälla produktion, inköp, marknadsföring etc. Genom koncentrationen av företag, servicecentralen och företagssamverkan erhålles en industriell miljö med många företagsekonomiska fördelar. Det kan innebära att man genom förhyrning av lokaler slipper binda kapital i mark och byggnader, Ett antal mindre företag kan härigenom vinna stordriftsfördelar, som inte det enskilda företaget ensamt kan uppnå. Tanken på ett industricentrum i Falköping är främst avsedd att stimulera och befrämja den befintliga företagsamheten, som länsmyndigheterna och kommunen i första hand vill slå vakt om. Ortens företagare har visat ett stort intresse för projektets genomförande, vilket bör borga för att projektet skall lyckas. Jag har, herr talman, med det anförda exemplet om ett industricentrum i Falköping gärna velat redovisa att länsmyndigheterna och kommunen är beredda på satsningar för att trygga sysselsättningen för befolkningen inom berört område. Jag skulle också kunna redovisa andra exempel på hur länsmyndigheterna i samverkan med berörda kommuner söker på olika vägar, med stöd av näringslivet, främja näringslivsutvecklingen inom länet. Men det sagda må vara nog. I varje fall vill jag ha sagt att samtidigt som vi vid olika tillfällen hos statsmakterna krävt lokaliseringspolitiska insatser är vi beredda att själva på länsoch kommunhåll vidtaga åtgärder för att trygga sysselsättningen för länets medborgare. Herr talman! Jag tar fasta på vad utskottet anfört beträffande motionen 1106 samt den motion som väckts av herr Blomkvist m.fl., nr 219.

Jag har inget annat yrkande än det som framförts av herr Stridsman,

Herr talman! Trygghet, arbete, utveckling — de orden har länge haft en framträdande plats i den politiska debatten. Men tyvärr har verkligheten bakom de vackra orden långtifrån motsvarat vad de orden vill säga. Inte minst gäller detta Norrland.

Ovissheten inför framtiden och avsaknaden av klart uttalade regionalpolitiska mål är utan tvivel en kraftigt bidragande orsak till den nuvarande negativa utvecklingen. Vi får inte bortse från de psykologiska effekterna av den förda politiken, Såvitt jag förstår är skyndsamma ställningstaganden nödvändiga, om inte den negativa utvecklingen skall hinna gå så långt att den inte kan brytas. Vi närmar oss den gränsen för närvarande, Även om utskottet skjutit denna fråga ifrån sig under hänvisning till att resultatet av Länsprogram 1970 bör avvaktas, kommer behovet av en samlad utvecklingsplan för Norrland att framstå som allt angelägnare, och därför får utskottet säkerligen anledning att återkomma till frågan. Kravet på en sådan utvecklingsplan får dock inte betyda att i andra sammanhang föreslagna konkreta åtgärder fördröjs. Det är tvärtom angeläget att varje uppslag som kan förbättra situationen för den landsända och för de människor det gäller tas till vara, För egen del vill jag beröra frågan om satsningen på turism och friluftsliv. Vi vet alla att behovet av lämpliga friluftsområden och anläggningar för friluftsliv och rekreation växer mycket snabbt. Dagens marsch kan ju utgöra ett vittnesbörd om det ökade intresset på det här området. De snabba förändringarna i samhället och det ökade intresset för hälsofrämjande träning och friluftsliv nödvändiggör en ökad satsning på just turism och friluftsliv från samhällets sida. Det är också angeläget att genom försöksverksamhet av olika slag och inom olika regioner söka utröna vilka slag av anläggningar som bäst motsvarar allmänhetens behov. En ökad satsning på turism och friluftsliv kan inom stödområdet även bli ett värdefullt komplement till övriga åtgärder, när det gäller att förbättra sysselsättningsmöjligheterna inom berörda regioner. Trots att frågan om en utökning av lokaliseringsstödet till turism och friluftsliv är under utredning torde det vara möjligt och även av stort värde att bedriva viss försöksverksamhet på detta område för att därigenom vinna erfarenheter som kan nyttiggöras i det fortsatta arbetet. I en fempartimotion, nr 443, har vi föreslagit att de sakkunniga för planering av turistanläggningar och friluftsområden m.m. får i uppdrag att bedriva sådan försöksverksamhet i Järvsödelen av Ljusdals kommun. Enligt vår mening äger det området speciella förutsättningar för en sådan verksamhet. De naturliga förutsättningarna är utomordentligt gynnsamma för att kring en kärna av redan befintliga anläggningar bygga upp ett attraktivt och väl differentierat utbud av aktiviteter såväl sommar som vinter. Då Ljusdalsregionen dessutom tillhör de områden som är särskilt hårt drabbade av strukturrationaliseringen skulle försöksverksamheten även utifrån det förhållandet vara av mycket stort värde. Tyvärr har utskottet ställt sig negativt till motionen, men det företer ändå ett särskilt yttrande som är positivt. Jag noterar det med tillfredsställelse.

Herr talman! Efter den långa debatt som här förts skall jag avstå från att anlägga några allmänna synpunkter på regionalpolitiken. Jag vill i det avseendet bara instämma i vad som tidigare har anförts i debatten av representanter för folkpartiet.

I flera fall har man nått goda resultat av de lokaliseringspolitiska insatser som där gjorts. De har öppnat möjligheter för redan etablerat företag att modernisera, att växa ut. På det sättet har det skapats nya sysselsättningstillfällen, och det har även givits möjligheter till en viss nylokalisering. Nr 77 Som tidigare i denna debatt sagts beslöts det vid fjolårets riksdag att Onsdagen den utvidga stödområdet inom Kopparbergs län genom att också ta in vissa S maj 1971 centrala delar av länet. Kvar blev endast Avesta och Ludvika planerings Regional utveckling Givetvis hälsades den utökning som då kom till stånd med tillfredsställelse, men det var olyckligt att inte hela länet kom med i stödområdet i det sammanhanget. Det har framhållits av tidigare talare och jag vill gärna understryka det, att ett motiv för att så borde ha skett är att befolkningsutvecklingen i dessa delar av länet har visat en klart negativ utvecklingstendens under 1960-talet. Det har skett en betydande utflyttning från både Avestaoch Ludvikaregionerna, Sålunda minskade Avesta med 260 personer under 1970 och med 317 personer året före. Behovet av en mera differentierad sysselsättning har klart framstått då den tunga industrin fortfarande har en dominerande ställning i dessa bygder. Det är därför nödvändigt med ökade lokaliseringspolitiska åtgärder för att åstadkomma denna differentiering, Jag vill också framhålla att det i planeringshänseende är en betydande fördel om länet i lokaliseringspolitiskt avseende utgör en enhet. Därigenom skulle man få en likartad behandling av samtliga planeringsregioner inom länet. Vi har ju också centralregionen liggande inom det allmänna stödområdet, och den har visat större utvecklingsmöjligheter än vad vi kunnat märka i andra delar av länet, där vi i stället haft en negativ trend. Genom att stödområdesgränsen har delat länet har det förekommit att intresserade företag sett sig tvingade att överväga alternativa placeringsorter just med hänsyn till möjligheterna att få lokaliseringsmedel. Representanter för länet och dess myndigheter har också i olika sammanhang starkt understrukit behovet av att länet i sin helhet tillhör stödområdet. Detta framhölls även i samband med fjolårets riksdagsbeslut om den framtida regionalpolitiken, I fyrpartimotionen 1105 till årets riksdag har vi, några representanter för Kopparbergs län, hemställt att riksdagen måtte besluta att Avesta och Ludvika planeringsregioner skall ingå i det allmänna stödområdet. Utskottets majoritet har avstyrkt motionen, men jag hälsar med tillfredsställelse att en så stor minoritet i reservationen 10 tillstyrkt den och framhållit att mycket starka skäl talar för en ändrad gränsdragning när det gäller Kopparbergs län, För befolkningen verkar gränsdragningen godtycklig. Det kan påpekas att delar av länet utelämnas, som till stor del är glesbygd, och där behovet av lokaliseringsstöd för skapande av sysselsättningstillfällen framstår som mycket klart dokumenterat. Kopparbergs län är vidare ett skogslän, och den pågående rationaliseringen inom skogsnäringarna har friställt många arbetstagare, för vilka det också varit nödvändigt att på olika sätt skapa nya arbetstillfällen så att inte utflyttningen skulle ytterligare accentueras. Enligt vår bedömning skulle sålunda ett utökat stödområde, som omfattar hela Kopparbergs län, ge större möjligheter att skapa nya arbetstillfällen genom en vidgad lokaliseringsverksamhet.

I det avseendet ber jag att få instämma i det yrkande som herr Karlsson tidigare har framfört. I reservationen 15 behandlas en motion, nr 1077, som jag och några medmotionärer har väckt.

Reservanterna säger vidare: ”Även med ett förstärkt näringsliv i glesbygderna måste man räkna med att vissa nödvändiga serviceorter inte kan upprätthållas utan särskilt servicestöd. Det är härvid angeläget att överväga i vilken mån en tillfredsställande service kan garanteras genom samarbete mellan samhälle och enskilda serviceföretag.” Detta kan vara något för glesbygdsutredningen att fundera på vid det fortsatta utredningsarbetet. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 10 och 15 och i övrigt till de reservationer där fp-representanter har medverkat.

Herr talman!

Jag läste såväl referaten som motionen med mycket stort intresse. Jag gjorde det därför att jag visste att vi skulle behandla den i inrikesutskottet, men jag vill öppet erkänna för kammarens ledamöter att jag läste den med intresse också därför att jag hyste starka sympatier för förslagen i motionen. Jag hade den förhoppningen att vi skulle nå enighet i utskottet kring dessa förslag, Jag blev något förvånad när jag konstaterade att herr Wikners och motionärernas egna partikamrater gick emot motionen, Representanter för tre partier har dock enats om att i en reservation hemställa om bifall till motionen. Nu säger herr Wikner — och det tycker jag är mycket anmärkningsvärt: Jag har inte hoppat av än; jag vill först höra vad majoriteten menar med sin skrivning, Jag har inte hört att det lämnats något klart besked om vad majoriteten menar, men jag vill säga till herr Wikner att det inte är oklart vad reservanterna vill. Reservationen innebär ett klart och helt bifall till herr Wikners m.fl. motion.

Det är enligt min uppfattning enda sättet att bevisa att man menar allvar med den, som jag tycker, mycket kloka motionen.

Herr talman! Detta är faktiskt första gången som jag fått beröm av herr Eriksson i Arvika — och det sätter jag naturligtvis mycket stort värde på. Herr Eriksson är besviken på mig för att jag inte stöder borgarnas reservation i anslutning till min motion angående marknadsföringen av produkter tillverkade inom stödområdet. Personligen har jag många, många gånger varit besviken på borgarna och deras beteende här i riksdagen. Om herr Eriksson i Arvika blir besviken på mig en gång, kvittar jag det med att jag många gånger varit besviken på er. Herr Eriksson och jag bedömer naturligtvis detta betänkande olika. Om jag anser att jag får en bra skrivning som tillgodoser motionens syfte, kan jag ansluta mig till vad som skrivs i betänkandet, och jag litar på de socialdemokrater som ställt sig bakom denna skrivning.

Utskottet skriver vidare att det kommer att lämnas ökat stöd till företagarföreningarna för denna marknadsföring. Även detta är ju i enlighet med motionens syfte. Nu säger herr Eriksson i Arvika att jag inte fått något svar av utskottets talesman. Som svar på min fråga om hur skyndsamt denna organisatoriska utredning kommer att arbeta har herr Fagerlund sagt, att det måste gå bra mycket snabbare på detta sätt än om man tillsätter ytterligare en utredning. Detta tror jag också på. Sålunda tror jag att jag med gott mod och gott samvete kan ställa mig bakom utskottsbetänkandet. Därför har jag inget annat yrkande.

Herr talman! Om det fanns ett inslag av beröm i mitt förra anförande, vill jag klart deklarera att i detta anförande får herr Wikner inte tolka som beröm något av det jag säger. Herr Wikner säger att det har hänt så mycket sedan han väckte motionen, Jag tycker att det genom herr Nilssons i Tvärålund repliker tidigare i debatten blev klart dokumenterat att ingenting har hänt som ändrat sakförhållandet sedan motionen väcktes.

Herr talman! Det var en fullständig felbedömning av herr Eriksson i Arvika. Vad jag sade från denna talarstol var att jag inte kände till den arbetsgrupp som har blivit tillsatt av inrikesdepartementet. Beslutet beträffande dessa län och deras handlande skedde för två, tre veckor sedan, Också där är herr Nilsson i Tvärålund ute på hal is. Han visste inte heller hur det beslutet skulle utformas, när jag skrev min motion, Det är detta som är skillnaden. Sedan får jag väl ta tillbaka berömmet. Det var ju inget beröm från herr Erikssons sida, Inte annat än jag vet har jag skrivit motionen. Då herr Eriksson i Arvika berömmer motionen, är det ovidkommande vem som har skrivit den,
Herr talman! I den delen står berömmet kvar till herr Wikner. Men jag skulle ha haft en helt annan inställning till allvaret bakom förslagen, om herr Wikner haft mod att följa upp dem också i beslutet.

Herr talman!

Däremot sade herr Fagerlund sig vara verkligt orolig, för det var andra gången jag undertecknat en motion vari slås fast att de goda utvecklingsmöjligheterna i G-länet finns i Växjö, Ljungby, Alvesta, Markaryd och Älmhult. Om jag inte missminner mig är det tredje året, herr Fagerlund, som jag har undertecknat denna motion, Så citerade herr Fagerlund ett avsnitt ur motionen och kom fram till följande obegripliga konstaterande.

Men innan herr Fagerlund vände sig mot mig i sitt anförande hade han gjort stora internationella utblickar i anledning av de resor han har gjort i olika delar av världen under senare år. Därav kan man kanske dra den slutsatsen att herr Fagerlund i anledning av de problem han ser i detta internationella perspektiv kanske inte ser de naturligtvis ur internationell synvinkel små problem som de enskilda människorna möter i herr Vilken är då anledningen till den här motionen, herr Fagerlund? Jo, när förslaget om en viss regionalpolitik lades fram år 1969 — det var dåvarande utrikesministern Rune Johansson som signerade den propositionen — uttalades i den att Växjöregionen var ett attraktivt alternativ till storstäderna. Vi skrev då den här motionen och begärde en samplanering mellan Malmöregionen, Kristianstads län och Kronobergs län, I motionen framhöll vi att utöver Växjöregionen var även Alvesta, Ljungby, Markaryd och Älmhult lämpliga och naturliga alternativ med hänsyn till belägenheten och kommunikationerna. Växjö-Alvesta får ny väg till E 4 vid Ljungby, Ljungby-Markaryd är belägna vid E 4, och från Älmhult är det så att säga raka spåret mot Kristianstad och Malmö, Om herr Fagerlund aldrig så litet studerar vägkartorna över Kronobergs län skall han finna att det är så. Vi hävdade därför i motionen — då liksom vi har gjort i år — att en sådan samplanering leder till en jämnare regional balans i södra Sverige till förmån för Kronobergs län, och detta bör kunna gynna de svagare kommunblocken i Kronobergs län, Vad är då resultatet av herr Fagerlunds ställningstagande och argumenterande i denna fråga sett ur G-länets synpunkt? Jo, helt enkelt att herr Fagerlund begränsar det område som skall utgöra ett alternativ till storstäderna till Växjöregionen. Med utgångspunkt dels från motionens innehåll, dels från herr Fagerlunds eget agerande är hans tidigare uttalande högst besynnerligt, nämligen att vi med våra motioner ger uttryck åt — för att citera herr Fagerlund — att ”orterna Tingsryd, Lessebo, Lenhovda, Åseda och vad de heter, inte har någon framtid och inte några goda utvecklingsmöjligheter utan skall vara satta på undantag”. Som vice ordförande i inrikesutskottet borde herr Fagerlund försöka läsa ut vad en motion innehåller och inte göra sig skyldig till sådan förvrängning som han gjorde i debatten i anledning av den motion som jag hade undertecknat. Jag har förut i dag tagit upp de problem som finns i ett antal kommuner i vårt län, där prognoser visar på befolkningsminskning och vikande sysselsättning. Jag har i debatten hävdat att vi även i dessa områden behöver lokaliseringspolitiska insatser och att vi behöver en väsentlig upprustning av vägnätet och andra servicefunktioner som är en förutsättning för att dessa områden skall kunna fungera som kommuner i fortsättningen. Herr Fagerlund sade att han var orolig för den här motionen. Om det är så att herr Fagerlund skulle känna oro torde det inte bero på motionen, utan det torde bero på att han har varit med att avstyrka den. Jag rekommenderar därför herr Fagerlund att stödja reservationen 7 — då kanske herr Fagerlund får frid i sinnet,
Herr talman! Det är inte så att jag måste ha sista ordet i det här sammanhanget, men jag hänvisar alla som är intresserade att läsa motionen 1125 s. 3, där man slår fast precis vad jag sade här. När jag sade att jag kände oro för motionen var det på grund av att man där anger vilka orter i Kronobergs län som kan vara konkurrenskraf tiga och att man i slutet av samma stycke säger att det ”bör kunna gynna de svagaste kommunblocken inom länet”. Jag tackar för lektionen i hur man skall kunna läsa ut det här. Men jag tror att tesen det dunkelt tänkta är det dunkelt sagda gäller i det här sammanhanget. Att beskylla mig för att jag inte skulle se hur situationen är i länet därför att jag varit ute och rest i världen och bara fäster mig vid de regionalpolitiska förhållandena ute i stora världen, ett sådant argument bevisar bara på vilken nivå herr Gustavsson i Alvesta vill föra den här debatten.
Herr talman! ”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”, sade herr Fagerlund, Herr Fagerlund citerade dessförinnan i klartext vad som står i motionen, Där har vi klart deklarerat: ”Kronobergs län kan mycket väl konkurrera också med storstadsregioner i fråga om lokaliseringsobjekt och arbetskraft.” Då har vi angivit vissa orter som utöver Växjöregionen är attraktiva. Men Bengt Fagerlund vill inte göra den utvecklingen, utan han vill endast knyta an till Växjöregionen, Vi har då klart deklarerat: ”En jämnare regional balans i södra Sverige till förmån för Kronobergs län bör kunna gynna de svagare kommunblocken inom länet.” Jag tror inte att Bengt Fagerlund vilka ordvändningar han än använder kan komma ifrån detta faktum.
Herr talman! Låt mig än en gång få citera ur motionen: ”Kronobergs län kan mycket väl konkurrera också med storstadsregioner i fråga om lokaliseringsobjekt och arbetskraft. Goda utvecklingsmöjligheter finns kring Markaryd-Ljungby-Älmhult-Alvesta-Växjö.” Det är vad jag sagt här,
Herr talman! Jag ber ännu en gång herr Fagerlund studera kartan över Kronobergs län och se hur vägarna löper samman,

Herr talman! Sydöstra Sveriges problem har behandlats ganska flitigt i den här debatten, I och för sig är detta inte egendomligt, eftersom den delen av Sverige ofta kommer upp då det gäller lokaliseringsfrågor. Den kommer att behandlas även i den om några veckor kommande debatten om utlokaliseringen, Den har enligt vad jag kan se varit föremål för en utmärkt motion av herr Nilsson i Kalmar m.fl. i samband med det ärende vi nu behandlar. Den är omnämnd i utskottets betänkande på s. 22, där det heter att det i motionen yrkas att ”det skall tas ökad hänsyn till förhållandena i sydöstra Sverige”. Den avspisas av utskottsmajoriteten, som i sin skrivning säger: ”Utskottet delar motionärernas uppfattning att problemen i de delar av landet det här gäller i den regionalpolitiska debatten kan synas ha trängts tillbaka i förhållande till skogslänens och storstadsregionernas problem.

Att Länsprogram 1970 höll på att utarbetas var väl känt, och att hänsyn skulle tas därtill var väl ganska självklart. Motionens yrkande om ett ökat hänsynstagande till de delar det här gäller har däremot ingalunda tillstyrkts av utskottet. Låt mig därför säga att reservation 8 av herr Hallgren, som pekar just på de synpunkter som motionärerna fört fram, enligt min mening är betydligt starkare än utskottets skrivning. Jag vill här bara förklara, herr talman, att jag kommer att stödja reservationen 8.

Det finns all anledning att slå vakt om de tankar som motionärerna fört fram. De har förts fram också i reservationen 8, som jag yrkar bifall till.

Herr talman! Jag skall lugna kammarens ledamöter med att fatta mig mycket kort. Det är närmast herr Börjesson i Glömminge som jag skulle vilja säga ett par ord till. Han sade sig ha funnit att samhället är mycket litet intresserat av Öland, Tidigare fick man ett visst anslag från nionde huvudtiteln för att kunna upprätthålla sockerbruket i Mörbylånga. Jag skulle vilja påminna herr Börjesson i Glömminge om — han vet det säkert själv — att staten för tre år sedan träffade ett avtal med Svenska Sockerfabriks AB, som är ett privat företag, att odla sockerbetor på 40 000 hektar i det här landet. Företaget har alltså möjligheter att förlägga en del av odlingen på Öland i stället för i Skåne. Det är som sagt ett privat företag, men herr Börjesson har kanske möjlighet att påverka det nu. Annars kommer det ett nytt avtal om två år. Jag tar ingen ställning till om 40 000 hektar kan anses vara ett riktigt hektarantal, men så ligger det faktiskt till. Låt mig, herr talman, få sluta med att göra en liten reflexion. Vilket parti som än bestämmer över framtidens lokaliseringspolitik — om det blir konstellationer av moderater och kommunister — kan ta fram dagens protokoll och läsa det. Det finns uppslag för 25 år fram i tiden. Till herr Eriksson i Arvika skulle jag vilja säga att en författare har skrivit: Erk du! Maja du! Så ska vi ha”t! Men var ska vi tat?

Herr talman! Bara för att det inte skall få stå oemotsagt att man var tvungen att godta det där avtalet, herr Börjesson i Glömminge, vill jag säga att inget parti hade kniven på strupen, Riksdagen antog enhälligt det avtal som träffades mellan staten och Sockerfabriks AB.

Herr talman!

Det faktum att statistiken beträffande hushållssparandet är bristfällig utgör inget skäl för att ta lätt på de siffror som framkommit. Dessa visar sedan mitten av 1960-talet en ihållande tendens till nedgång för hushållssparandet. Det är därför glädjande att statistiska centralbyrån nu gör en sparundersökning, som avser att fastställa den faktiska omfattningen av hushållssparandet 1972 och att mäta eventuella förändringar under det året. Däremot går enligt uppgift undersökningen inte in på frågan om åtgärder för att stärka sparandet — ett intryck som man kan få vid läsningen av utskottets betänkande. Denna undersökning kommer alltså tydligen ej att täcka behovet av den utredning om sparstimulerande åtgärder som vi har begärt i motionen, Men den kommer förhoppningsvis att ge ett bättre faktaunderlag. I finansutskottets resonemang finns en tendens att göra de sparstimulerande åtgärderna beroende av den tillfälliga konjunkturbedömningen. Men bör inte sparstimulerande åtgärder — ur både samhällets och individens synpunkt — ges en mera permanent karaktär? Det gäller även åtgärder av Strängaspelstyp, som bör kunna regelbundet återkomma. Att låta stabiliseringspolitiska synpunkter här bli bestämmande tycks mig vara ett alltför begränsat synsätt. Den sparfrämjande informationen är ju något som bör vara permanent och ihållande. Ur den enskildes synpunkt är det också alltid angeläget med en sparreserv — den är en buffert som skapar större säkerhet och trygghet för den enskilde samtidigt som den ger honom större handlingsfrihet. Även ur samhällets synpunkt är det önskvärt att de enskilda hushållens sparande kan bringas upp på en hög nivå. Det är bara på så sätt som vi kan få upp investeringarna på hög nivå — utan kraftig inflation eller permanent utländsk upplåning. Det är därför enligt mitt synsätt inte rimligt, annat än undantagsvis, att göra de sparstimulerande åtgärderna till något tillfälligt, som insättes med kort varsel, Herr talman! Det är klart att en del frågor är angelägna att utreda innan man sätter in långsiktiga stimulansåtgärder.

Det är givetvis dessutom angeläget att man försöker utreda vilka åtgärder som har alldeles speciella förutsättningar att åstadkomma ett nysparande, Fru talman! Det är angeläget att både utredning och insättande av lämpliga åtgärder sker med skyndsamhet, Detta gäller såväl lönsparandet — utskottet aviserar att beslut därom är att vänta från Kungl. Maj:t — som frågan om upprepande av den premiering av sparande vi nu diskuterar eller införande av andra, nya stimulanser.

Där aviserar finansministern att han har för avsikt att återkomma i ett senare sammanhang med förslag, syftande till att stimulera och fånga in ett nysparande. Låt mig sluta med att uttrycka den förhoppningen att sådana förslag speciellt skall ta sikte på småsparandet och även inkludera åtgärder av den typ jag har diskuterat här, Fru talman! Jag avstår från att framställa något särskilt yrkande med anledning av motionen,

Fru talman! Herr Wirmark hade ju inte något yrkande i anledning av detta utskottsbetänkande, och därför kan jag göra en mycket kort kommentar. Herr Wirmark säger att utskottet uttrycker sig i försiktiga ordalag, och det kanske utskottet gör. Men i stort sett delar vi motionärernas idé om att det är nödvändigt att öka sparandet, och vi har också sagt det i utskottsbetänkandet. Detta betänkande bygger på en proposition rörande det s.k. Strängaspelet, vilket behandlades förra året i riksdagen. Det gäller nu att bevilja medel för att klara de kostnader som detta har dragit med sig.

Vi kunde inte skriva under på det, eftersom det inte är så självklart att just den metodiken är den allra bästa. Men i det ekonomiska läge som uppstod när 2,5 miljarder kronor i skatt skulle återbetalas strax före jul och när momsen skulle höjas, var det kanske nödvändigt för finansministern att lägga på extrakol för att dra in så mycket köpkraft som möjligt. Det var avsikten, och det lyckades ju också. Det var därför förslaget kom att man skulle premiera sparandet med en så hög ränta att den, om man slår tillsammans det hela, varierar mellan 16,5 och 18 procent.

På den punkten är vi således ganska eniga. också att de kommer, Statistiska centralbyrån är tidigare nämnd, men vi vet också att budgetberedningen sysslar med de här sakerna och det dröjer säkert inte så länge innan man kommer fram till åtgärder. Det stämmer nog vad herr Wirmark har sagt, att finansministern är intresserad av dessa ting, Han nämner det i kompletteringspropositionen, men han säger bara att utifrån de erfarenheter han har när det gäller att dra in köpkraftsöverskott etc. så kan han vandra vidare på vägen med sparstimulerande åtgärder. Han talar emellertid inte om att han skall gå på samma linje som han gjorde när det gällde Strängaspelet. Herr Wirmark ställde ju inte något särskilt yrkande, men jag ber för min del att med dessa ord få yrka bifall till utskottets hemställan,

Fru talman! Med nuvarande strukturrationalisering inom näringslivet och med den rörlighet vi har på arbetsmarknaden med starkt sug mot städer och tätorter varierar avstånden mellan bostadsort och arbetsplats i vissa fall ganska avsevärt.

Samhället förlorar ingenting på en sådan ordning, men för den enskilde och dennes familj uppstår självfallet fördyrade levnadskostnader. Vi har tagit upp det problemet i motionen 585, som har behandlats av skatteutskottet. Vi har i motionen hemställt om utredning och förslag beträffande avdrag vid beskattningen för fördyrade levnadskostnader på annan ort. Det gäller här med andra ord en anpassning av gällande skattelagstiftning till den nuvarande utvecklingen på arbetsmarknaden med hänsyn till pendlarna och de stora förändringar som skett genom strukturrationaliseringen inom näringslivet. Våra nuvarande skatteregler tillämpas ganska restriktivt av taxeringsmyndigheterna just när det gäller avdrag för fördyrade levnadskostnader, De s. k,. pendlarna har efter en viss tid ingen möjlighet att göra avdrag för ökade kostnader för intäkternas förvärvande. Därmed ställs den enskilde inför problemet att flytta till den ort där arbetsplatsen är belägen, med allt vad detta innebär när det gäller att skaffa sig en ny bostad och att avveckla bostaden på hemorten. Samhällsekonomiskt kan detta inte vara någon vinst när vi vet att investeringen i bostad och samhällsservice är av storleksordningen 150 000 kronor per inflyttad familj.

Det förhållandet, fru talman, har föranlett oss att foga en reservation till skatteutskottets betänkande, Jag ber att med hänvisning till det anförda få yrka bifall till reservationen 1.

Fru talman! När det gäller skatteutskottets betänkande nr 26 är egentligen inte skillnaden mellan utskottets majoritet och reservanterna så stor. Majoriteten anser att ”bestämmelserna om avdrag för ökade levnadskostnader, rätt tillämpade, tillgodoser de fall då sådant avdrag kan vara berättigat”, medan reservanterna anser att den rörlighet, som alltmer utvecklat sig på arbetsmarknaden, har medfört att dessa bestämmelser behöver ses över och ändras. Vi är överens om att den som är berättigad även skall komma i åtnjutande av avdraget. Det är tyvärr den nuvarande tolkningen som gör att undantagsfallen blir dominerande på grund av kommunallagens bestämmelser. Då antalet fall som skall bedömas har ökat för varje år, anser vi att det är motiverat, om den nya situationen även föranleder en översyn av gällande bestämmelser. Därför ber jag att i likhet med herr Eriksson i Bäckmora få yrka bifall till reservationen 1.

Jag vill deklarera att jag hyser mycket stor sympati för reservation nr 2. Det nuvarande schablonavdraget medger avdrag för en körsträcka upp till 1.000 mil per år, medan motionen av herr Winberg, som föranlett reservationen, yrkar på att detta avdrag skall medges för en körsträcka upp till 2 000 mil per år. Här kan man åberopa samma argument som när det gäller reservation nr 1: bostadssituationen för många medför att de måste åka långa sträckor från sitt hem till sitt arbete. Man behöver bara bo 4,5 mil från sin arbetsplats för att komma upp i 2 000 mil om året för enbart resor till och från arbetsplatsen. Men, fru talman, med den motivering som jag anfört skall inte jag ställa något yrkande beträffande reservationen 2. I reservationen 3 yrkas att det schablonavdrag som nu gäller — 3 kronor per mil — vid resor till och från arbetsplatsen skall höjas så att det motsvarar den statliga bilersättningen.

Jag finner sista delen av den satsen ganska märklig, I betänkandet kan vi på s. 3, 4 och 5 läsa att man 1958 tillämpade ett avdrag på 1:70 per mil. Sedan har man i olika etapper höjt detta avdrag till 1:80, 2:00, 2:25, 2:50 och nu senast till 3:00 kronor per mil. Från 1964 har dessutom den bestämmelsen tillkommit, att detta avdrag skall avse de första 1 000 milen och att för körsträckor därutöver ett mindre avdrag skall få göras. Jag vågar tro att ingen är beredd att påstå, att ett avdrag över 3 kronor per mil otillbörligen skulle missgynna dem som inte bor så ocentralt att de inte är berättigade till detta avdrag, medan däremot ett avdrag på 3 kronor icke skulle ha denna effekt. De av mig omnämnda ökningarna visar att utskottet tidigare haft förståelse för att bilkostnaderna har ökat — och takten i ökningen har sannerligen inte avtagit, snarare tvärtom, Med de ökade krav som kan förväntas, inte minst ur naturvårdssynpunkt, måste det befaras att ökningstakten i stället tilltar. I dagens tidningar har jag läst, att en departementssekreterare på ett offentligt möte uttalat att bilskatten borde höjas med 25 procent för att svara mot de kostnader som föranleds av trafiken, Bättre avgasrening lär fördyra en bil ca 1 000 kronor. Det finns alltså skäl för att även schablonavdraget i fortsättningen ökas. Har jag förstått motionärerna rätt anser de, att om man låter avdraget följa de statliga bestämmelserna kommer man ifrån bedömningarna av vad som är skäligt eller icke skäligt. Nu kan man frestas fråga, om de statliga bidragen är för höga eller om schablonavdraget är för lågt. Varför skall exempelvis en statstjänsteman som bor ocentralt få göra avdrag med 3 kronor per mil för resa till och från arbetet, medan han kan uppbära en ersättning av 4:50 per mil om han använder sin egen bil för tjänstebruk? Hans bil är enligt min uppfattning lika mycket värd i bägge fallen, och hans kostnader är desamma i bägge fallen, Fru talman! Jag ber med det sagda att få yrka bifall till reservationen 3;

Fru talman! I reservationen 1 behandlas två folkpartimotioner. I den ena motionen, av mig och herr Petersson i Röstånga, hemställer vi att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär utredning och förslag till ändrade regler i fråga om avdrag vid inkomstbeskattningen för ökade levnadskostnader, då skattskyldig har arbete på annan ort än där han är bosatt.

Det förekommer ofta att familjer är splittrade beroende på att det inte finns arbete på hemorten för båda makarna. Ibland är familjeförsörjaren hänvisad att ta arbete på annan ort, och det arbetet har inte alltid den varaktigheten att familjen kan flytta med. Det förekommer därför att många för sin försörjning måste ha skilda bosättningar, något som givetvis åsamkar dem stora extrakostnader. Det är rimligt att denna fördyring är avdragsgill vid beskattningen.

De kan inte alltid erhålla bostad på den ort där den nya arbetsplatsen är belägen. Man kan utgå från att ingen frivilligt belastar sig med de kostnader som följer av dubbel bosättning, om inte bärande skäl finns för detta.

Att lägga ytterligare börda på de familjer som tvingas till sådan bosättning och förmena dem skäliga avdrag för deras extrakostnader kan inte vara förenligt med kravet på en rättvis behandling i skattehänseende. I reservationen 2 begär reservanterna att liberalare regler skall gälla för dem som för sitt arbete är tvingade till långa resor. De nuvarande bestämmelserna synes ofta vara snäva och kompenserar inte den verkliga självkostnaden för sådana som har extra lång väg till sin arbetsplats. Särskilt i Norrland med de stora avstånden och begränsningen av utbud på arbete är det inte ovanligt med avsevärda körsträckor per år. Reservationen 2 är, som tidigare här har sagts, en moderat motion som folkpartisterna stöder. Vi stöder den inte enbart därför att den är en moderat motion, utan därför att vi från folkpartiet tidigare om åren har fört fram detta krav. Det finns ingen anledning för oss att här frångå vad vi anser riktigt, nämligen att man skall behandla dessa människor i skattehänseende på ett rättvist sätt. Då vi inte själva hade en motion, fick vi härigenom anledning att stödja en moderat motion, och vi anser den lika riktig oavsett från vilket parti den kommer. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 som är fogade till utskottsbetänkandet.

Fru talman! Riksdagen har nyss avslutat en regionalpolitisk debatt.

Den första är: Hur generöst tillämpas de nuvarande undantagsbestämmelserna när det gäller skäl för att under längre tid än t.ex. två år få behålla avdraget? Då vill jag ställa följdfrågan: På vilket sätt kommer riksdagens debatter och uppfattningar fram till våra dömande och rådgivande myndigheter?

Jag tycker att det således finns anledning att på något sätt föra fram denna debatt och synpunkterna på tolkningen av gällande bestämmelser också till de instanser som har att tolka lagen och fälla avgöranden, som många gånger är viktiga för den enskilda människan. Annars blir utskottsmajoriteten bara en sagoberättare här i kammaren som ingen tar på allvar och bryr sig om i den praktiska tillämpningen. Den andra delen av frågan är om vi skall få full valfrihet.

Jag ber, fru talman, att med det sagda få yrka bifall till reservationen k

Fru talman!

I det senare fallet värderas kostnaderna till kronor 4:40 per mil, medan däremot morgonturen bara värderas till 3 kronor. Riksdagen räknar exempelvis för körning till närmaste järnvägsstation med 4:40 per mil. Avser det resa i tjänsten eller till arbetet? Vi har under hela dagen diskuterat glesbygdsproblem och lokalisering. Jag vill gärna instämma i vad herr Boo sade 'här tidigare, att denna fråga kanske har samband också med sådana saker, De överhettade regionerna kan knappast ta emot ytterligare människor. Man får många gånger vara tacksam för att de som tvingas arbeta i tätortsregionerna kan bo ett stycke utanför regionerna, även om det naturligtvis kan vara motiverat att bo nära arbetsplatsen, Fru talman!

Fru talman! Det är väl ett obestritt förhållande att allt fler människor i dag har arbete på andra orter än där de är bosatta, Det är åtskilliga som dagligen reser mellan bostaden och arbetsplatsen, Det kan vara många orsaker till att bostadsort och arbetsplatsort inte sammanfaller. Näringslivets strukturomvandling, svårigheterna att skaffa bostäder i expanderande orter är några. Åtskilliga människor är alltså i dag i den situationen att de har kostnader för sina resor mellan bostaden och arbetsplatsen. En av frågorna i det betänkande från skatteutskottet som vi nu behandlar gäller vilka avdrag som medges vid inkomstbeskattningen för kostnader vid bilresor mellan bostad och arbetsplats. För många är bilen den enda möjligheten att göra dessa resor.

En schablon kan naturligtvis inte ge full rättvisa i varje enskilt fall. Den nu aktuella schablonen får väl anses acceptabel för dem som har körsträckor någorlunda i närheten av de här siffrorna, som ju skall vara medeltal.

Det är åtskilliga långpendlare som numera har en körsträcka på betydligt över 1000 mil. Som herr Larsson i Umeå nämnde är det särskilt i Norrlandslänen men också på andra håll inte ovanligt att man har ett avstånd på 4—5 mil mellan bostadsort och arbetsplats. Kör man den sträckan två gånger om dagen kommer resorna upp i ungefär 2 000 mil om året. I syfte att förbättra avdragsreglerna och göra dem mera rättvisa kan man naturligtvis i och för sig släppa den här schablonberäkningen och i stället knyta avdragsreglerna till andra beräkningsformer. Men det kan vara svårt att då hitta en lämplig och principiellt riktig konstruktion.

Vår motion har ju i skatteutskottet fått stöd i reservationen 2 av herrar Larsson i Umeå och Hörberg, och jag yrkar nu bifall till denna,

Fru talman! I skatteutskottets betänkande nr 26 behandlas egentligen två frågor, dels de ökade levnadsomkostnaderna vid dubbel bosättning, dels avdrag för resa till och från arbetsplats. Om jag börjar med den första delen, de ökade levnadsomkostnaderna vid dubbel bosättning, kan sägas att principen för vår svenska skattelagstiftning är att det egentligen är den skattskyldiges ensak vilka privata levnadsomkostnader han har, eftersom de inte är avdragsgilla. Det är alltså tillåtet att ha vilka kostnader som helst, men de är inte avdragsgilla i deklarationen, Således är det i skattehänseende ingen skillnad om en människa skaffar sig en lägenhet som det kostar fyra gånger så mycket att bo i som en lägenhet för en annan skattskyldig. Han får inte göra några avdrag för det.

Det här är således vad man har accepterat i skattelagstiftningen.

I detta fall utgör faktiskt hyran en privat levnadsomkostnad. Den är alltså inte nödvändig för intäkternas förvärvande, Går det däremot inte att skaffa sig en bostad på den ort där man arbetar får man alltså göra avdrag för den hyrda bostaden där, Bostadssituationen i dag är sådan att det inte går att få tag på en bostad i vissa orter. Om så är fallet har man avdragsrätt för den dubbla bostaden så att säga, dvs. om man är tvungen att t.ex. hyra ett rum. Är det så att båda makarna har arbete — och här får jag nog rätta till en av de tidigare talarna — den ene på den gamla bostadsorten och den andre på den nya, beviljar nog taxeringsmyndigheten i regel avdrag för ökade levnadsomkostnader, därför att man kan ju inte begära att familjen skall leva åtskild för jämnan. Skattemyndigheterna är alltså inte så restriktiva som här har gjorts gällande, utan man gör vissa undantag. Avdrag för dubbel bosättning beviljas upp till två år. Frågeställningen här är: Skall man släppa alla fördämningar på detta område och låta människorna avgöra om de vill ha dubbel bosättning eller inte? Är det inte att göra ett ganska stort intrång om vi tillåter avdrag för privata levnadsomkostnader som vi inte har tillåtit förut? Man kan naturligtvis också säga att den strukturförvandling som i dag sker i vårt samhälle många gånger tvingar människorna att byta bostadsort. Skall vi inte då vara ännu mer generösa? Det gäller ju att bevara en glesbygd och få människorna att bo kvar där, Skall de inte då kunna få göra avdrag för ett hyrt rum eller för ökade matkostnader om de arbetar på en annan ort? Ja, jag tror att man förenklar detta om man gör det till en glesbygdsfråga, därför att i dag är dubbel bosättning i två tätorter nästan lika vanlig som i glesbygd respektive tätort. Pendlingsrörelserna är stora — det skall jag ta upp senare när jag kommer in på avdragsrätten för resor — men den dubbla bosättningen sker ofta i två stora städer. Det är således inte bara en flyttning från glesbygden till storstaden utan ofta tvärtom och mellan stora centra, I princip kan man säga att det är på likartat sätt när det gäller resorna. Om en människa vill bo kvar i sin hemort och kosta på sig en resa till sin arbetsplats så är det hennes ensak,. Om den skattskyldige vill flytta till den ort där han eller hon arbetar är också vederbörandes ensak. Men det är något annorlunda, därför att förvandlingen i samhället har varit sådan att det snart sagt inte finns möjligheter att få en bostad nära arbetsplatsen. Man får i stället en extra kostnad för resan. Härvidlag har man ändå varit ganska generös på senare tid. Sedan riksdagen för ett par år sedan fattade beslut om en utredning i denna fråga — en utredning har också tillsatts och lagt fram förslag — har man gjort en uppdelning på milbundna kostnader och årsbundna kostnader, Man har försökt undersöka medeltalet körda mil privat och vidare kostnaden för resa med en liten bil.

Om man kör 1 300 mil privat får man köra hur långt som helst till arbetet och har ändå fått en hundraprocentig täckning. Vid 2 300 mil har man nämligen täckt in alla bilens fasta kostnader, Är det däremot på det sättet att man bara kör 300 mil privat och resterande sträcka till och från arbetet har man inte fått den fullständiga täckningen. De undersökningar som gjorts — man kan tillmäta dem fullgott värde eller inte — visar ändå att människor i medeltal använder bilen 1 300 mil för privat körning. En bilägare har fått alla fasta kostnader täckta vid 2300 mil och därmed skall han därefter endast ha betalt just för de milbundna kostnaderna, Så förhåller det sig på den punkten! Herr Söderström sade att vi bör höja detta schablonbelopp därför att det har aviserats ökad bilskatt och även högre andra kostnader. Detta innefattas redan i de bestämmelser som finns i dag, Riksskatteverket har, enligt sina instruktioner, att varje år räkna om kostnaderna. Beloppet 3 kronor är vad som gäller i dag till följd av de kostnader som nu finns. Om kostnaderna ökar — på grund av skatter eller något annat — har riksskatteverket att öka dessa schabloniserade avdrag. Verket skall alltså varje år göra en omräkning på den punkten, Till sist vill jag ta upp vad som gäller för statstjänarna, Deras ersättning per mil, när de kör i tjänsten, är alltså högre än avdraget.

Vi ålägger ju den statlige förrättningsmannen — i varje fall har det varit så vid alla tidigare tillfällen när beslut fattats om dessa bestämmelser — att göra en resa utanför sin tjänstgöringsort, och staten är skyldig att svara för resekostnaden, Vid förhandlingarna har man fört in i bilden: Hur mycket skulle det kosta staten att betala den verkliga resekostnaden? Efter bedömning därav har man förhandlingsvägen kommit fram till ett resultat som ligger över den verkliga kostnaden för en bil, den saken är klar.

Och häri ligger det som jag tycker att man bortser ifrån inom oppositionen, När man pratar om rättvisa i detta sammanhang glömmer man fullständigt bort den orättvisa som man vill skapa mellan de människor som har rätt att använda bil till och från arbetet eller i tjänsten och få avdrag för det och de människor som inte har den möjligheten.

Det gäller alltså en rättvisefråga. Det gäller inte att rätta till en orättvisa, utan reservanterna vill i stället skapa en orättvisa.

Vi skall alltså ha klart för oss att det inte bara är en glesbygdsfråga. Jag tror att glesbygdens folk är rätt nöjda med den schablon de har i dag. Det är också en fråga om hur man skall kunna skapa rättvisa inom storstadsregionerna. Det är inte heller en så liten fråga som många i dag velat göra den till. Det är en jättestor fråga. Om förslaget i reservationen 3 skulle bifallas, skulle skattebortfallet för stat och kommun nämligen bli flera hundratal miljoner kronor, som skulle få betalas av andra skattskyldiga. Frågan är om det är rimligt att vidta denna åtgärd när schablonen enligt de undersökningar som har genomförts — man kan bestrida deras värde, men det har ingen gjort här i dag — har givit täckning för de kostnader man har. Då finns det väl ingen rimlig anledning att dessutom avhända statsverket flera hundratal miljoner kronor som andra skattskyldiga på ett eller annat sätt får betala, Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till skatteutskottets förslag i dess helhet.

Fru talman! Herr Wärnberg kommer in på frågan om statstjänarna och beskyllningarna mot dem för att vara särskilt gynnade när det gäller bilersättningar. Enligt min uppfattning är de inte alls särskilt väl gynnade, De får betalt för vad det kostar dem att hålla bil. I det fallet delar jag herr Wärnbergs uppfattning. Men då kommer man ju in på frågan att anställda s4m inte är statstjänare och som inte kan få den här ersättningen erhåller en bra mycket mindre ersättning, om de håller bil i företaget. De får inte dra av lika mycket som en statstjänare får göra. Är den ersättningen rättvis — och det håller jag med herr Wärnberg om — skall man också försöka skapa rättvisa på det andra hållet. Vidare säger herr Wärnberg att det är den skattskyldiges ensak hur man vill bo, Ja, det kan man naturligtvis säga i en del fall, men i regel är det väl inte så att människor drar på sig dubbel bosättning om de kan slippa det utan de är i de flesta fall tvingade härtill. Nu säger herr Wärnberg att skattemyndigheterna är generösa och brukar i regel nog gå med på att bevilja avdrag men att man gör vissa undantag. Det är ju glidningar, och herr Wärnberg vet lika bra som jag vilka svårigheter det kan vara att få taxeringsmyndigheterna att acceptera skäliga avdrag för sådana här extrakostnader. Vi bör väl ändå ha sådana lagar och bestämmelser att det inte blir fråga om ett tyckande av taxeringsmyndigheterna, utan det skall vara klara linjer för hur skatten skall tas ut. Nu är det mycket oklart, och det finns skäl för att införa bättre bestämmelser som taxeringsmyndigheterna har att rätta sig efter.

Fru talman! Jag kan i stort instämma i herr Larssons i Umeå yttrande. Emellertid ställde jag i mitt första inlägg frågan om det statliga systemet är alltför förmånligt eller om avdragssystemet är för oförmånligt. Av herr Wärnbergs yttrande fick jag den uppfattningen att han tycker att traktamentsförmånerna nog är i högsta laget, men samtidigt anser han tydligen att trekronorsavdraget är tämligen högt. Om det nu är så, som herr Wärnberg sade, att riksskattenämnden utan påminnelse skall göra omräkningar i takt med kostnadsökningarna, så är det kanske inte så farligt, även om reservationen inte vinner bifall i dag, ty med den takt som råder i fråga om kostnadsutvecklingen har jag en känsla av att motionens syfte kommer att vara uppnått inom de närmaste åren.
Fru talman! Herr Wärnberg gjorde energiska försök att förklara vad som var kostnad för inkomstens förvärvande och vad som var privat levnadskostnad, För den som sysslar med praktiskt taxeringsarbete i dag är gränserna ganska flytande. Det är, tycker jag, litet grand av ett försök att göra den här frågan teoretisk som herr Wärnberg har givit sig in på. Jag vill också hänvisa till att vi har fått schablonbestämmelserna beträffande traktamentsavdragen, och det är ingen tvekan om att den reformen varit ytterst värdefull, ty den ger större rättvisa och den innebär en förenkling av taxeringsarbetet. Men vi är nog ändå ganska medvetna om att den reformen nu har blivit ett instrument som skapar rätt stora orättvisor mellan dem som har möjlighet att få sin inkomst fördelad på lön och traktamente och de människor som icke har den möjligheten. Därför måste nog riksdagen uttala som sin mening att det verkligen behöver skapas rättvisa, och sådan kan inte uppnås utan fullständig likformighet.

Fru talman! Jag vill bara till herr Wärnberg säga att schablonen bygger på ett medeltal och att den missgynnar dem som har långa sträckor att resa, Vi bör också komma ihåg att reseavstånden ökar kraftigt år från år. De som har mycket långa resor till och från arbetet har kanske svårt att köra de 1 300 mil privat, som är förutsättningen för att schablonen skall gälla, och i så fall får de underkompensation, De är ju föga hjälpta av att andra människor, som inte behöver köra så långa sträckor till och från arbetet, får full kompensation. Jag vill gärna erinra om vad länsstyrelsen i Norrbottens län sade i sitt yttrande över det betänkande som 1967 års sakkunniga i den här frågan lämnade, Där sade länsstyrelsen att den som företar mycket långa dagliga resor till och från arbetsplatsen har en betydligt lägre privat körning än vad utredningen har räknat med, Och vad utredningen räknade med är just vad schablonen innehåller, nämligen 1 300 mil i privat resa.

Fru talman! Jag har begärt ordet i första hand i egenskap av en av reservanterna till det betänkande av lagutskottet som vi nu behandlar, Det kanske må tillåtas mig att börja med att ge en allmän bakgrund till de många problem som den nya bostadsrättslagen innefattar. Riktlinjerna av år 1967 för bostadspolitiken förutsätter att allmännyttiga och kooperativa företag, grundade på självkostnadsprincipen, skall spela en viktig roll för bostadsmarknaden i allmänhet och för prissättningen inom denna marknad, Dessa företag kan göra detta i samma mån som de står för en stor del av nyproduktionen av flerfamiljshus. En ny bostadsrättslagstiftning till ersättning för 1930 års lag om bostadsrättsföreningar bör då få en sådan utformning att utvecklingen av en rationell bostadskooperativ verksamhet främjas. Bostadsrättsföreningarnas arbete bör därför stimuleras genom att detta arbete får bedrivas under så stor frihet som möjligt och i viktiga avseenden efter vad föreningarna själva finner bäst.

Detta är särskilt angeläget både från allmänna samhälleliga synpunkter och av hänsyn till den bostadssökande allmänheten. Mot nu antydda huvudmotiv, som ligger till grund för den proposition som vi behandlar, har lagutskottet inte funnit anledning att rikta någon erinran, Inte heller har utskottet någon annan mening än departementschefen rörande behovet av att bostadsrättslagstiftningen, utan att dess grunddrag ändras, genom ny utformning nu anpassas till rådande förhållanden. Bostadsrättsföreningarna har ju ökat i antal och uppgick 1967/68 till 8 300. Därtill har deras verksamhet förändrats, Bara i undantagsfall bildas numera dessa föreningar av de blivande bostadsrättshavarna själva. Det är i stället HSB och Riksbyggen eller enskilda byggnadsföretagare som tar initiativet, och detta sammanhänger med att det numera sällan är fråga om förvärv av bebyggda fastigheter. Det övervägande antalet föreningar uppför själva sina hus, och därtill har utvecklingen gått emot allt större byggnadsprojekt. Produktionstiden är då lång, och finansieringens slutliga ordnande kan dra ut på tiden. Bostadsrätt genom förhandsavtal upplåts därför i allmänhet inte längre före eller i samband med inflyttningen utan först sedan byggnadsföretaget avslutats, Bostadssökande får därmed inte insyn i företaget förrän på sent stadium. Det bör nu, som departementschefen framhåller, eftersträvas att bostadsrättsinnehavarna tillförsäkras en god och tidig insyn i föreningarnas angelägenheter och ett stort mått av trygghet i besittningen av sina lägenheter. Å andra sidan bör detta, som redan betonats och enligt sakens natur, liksom på föreningslivets område, i stort ske endast med sådana lagliga medel som inte alltför mycket begränsar föreningarnas rörelsefrihet. Det är alltså här fråga om en minimilagstiftning inom det avsnitt av bostadspolitiken som bostadsrättsföreningarna täcker. Denna lagstiftning bör ha ett utvecklingsfrämjande, trygghetsskapande och insynsgaranterande syfte. Den bostadsrättslag, som alltså nu skall ersättas av en ny sådan lag, har karaktären av ett komplement till lagstiftningen om ekonomiska föreningar.

Lagutskottet har tillstyrkt propositionen, På enskilda punkter finns dock en del reservationer med anledning av motioner. På ett par punkter, fru talman, varav den ena är praktiskt högst betydelsefull har utskottet enhälligt beslutat föreslå ändring av föreslagen lagtext. Den första lagändringen jag syftar på har upptagits såsom delyrkande i motionen 1214 och gäller lagens ikraftträdande. För de nödvändiga stadgeändringarna och arbetsomställningarna i övrigt inom de rikskooperativa bostads Organisationerna, som är en följd av den nya lagstiftningen, har det ansetts behövligt att denna träder i kraft den 1 juli 1972 och inte som enligt propositionen den 1 januari 1972. Utskottet har enhälligt tillstyrkt detta yrkande. Som konsekvens därav följer att i propositionen föreslagna följdändringar i viss annan lagstiftning också bör gälla fr.o.m. den 1 juli 1972. Vidare har lagutskottet eller rättare sagt dess föredragande vid sin granskning av propositionen funnit att ett mindre förbiseende, som ansluter sig till förslaget till ändring av 65 § utsökningslagen, bör rättas tilll Denna ändring avser skydd mot utmätning i bostadsrätt i vissa fall, ett nytt och viktigt slag av besittningsskydd som säkerligen kommer att få en stor betydelse. Förbiseendet gäller emellertid en detalj i det här sammanhanget. Enligt propositionen får utmätning i vissa fall inte heller ske i andelsrätt i förening som inte är bostadsrättsförening eller i aktiebolag, om andelsrätten är förenad med besittningseller hyresrätt avseende lägenhet. Samma inskränkning i utmätningsmöjligheten bör, enligt utskottet och också enligt vad lagrådet vid underhandskontakt meddelat, i konsekvensens namn även gälla när fråga är om andelsrätt av samma art i handelsbolag. Utskottets ändringsförslag avseende här relevanta övergångsbestämmelse i utsökningslagen återfinns på s. 86 längst upp i betänkandet och motiveras av utskottet på s. 55, andra stycket. Utskottets ställningstagande i denna detaljfråga är också enhälligt. Jag tillåter mig, fru talman, att också beröra några av reservationerna. Själv står jag tillsammans med några utskottskamrater för en reservation, nr 5, vid utskottets hemställan under H.

Reservanterna bakom yrkandet i reservationen 2 under B i utskottets hemställan syftar till att komma till rätta med de överpriser som ibland kan förekomma vid överlåtelse av bostadsrätt på orter med bostadsbrist och där sålunda säljarens marknad råder. Detta tillstånd råder som bekant inte överallt i landet utan finns på bristorterna, dvs. i huvudsak de stora tätorterna, Jag skulle tro att knappast någon i mera ansvarig ställning har annan mening om det förkastliga i att skaffa sig oskäliga vinster genom försäljning till överpris av bostadsrättslägenheter och önskvärdheten av att komma till rätta med denna olustiga företeelse. Frågan är bara hur detta skall gå till. Reservanterna vill återinföra priskontrollen på detta område. Det är en någorlunda rimlig uppgift att utforma en lagstiftning härom — vi hade ju en sådan under tiden 1942—1968 — men det är mycket svårt att få en sådan lagstiftning effektivt tillämpad, eller rättare sagt att hindra att den kringgås. Vi vet hur det kan vara med hyresregleringslagens efterlevnad. Bostadsrättskommittén föreslog inte några generella lagbestämmelser om vad som skall få tas ut vid överlåtelse av bostadsrätt. Kommunförbundet har dock enligt en redogörelse i kommittébetänkandet aktualiserat frågan om någon form av priskontroll på orter där hyresregleringen gäller. Departementschefen berör den här saken på s, 86 i propositionen. Framställningen från Kommunförbundet avstyrktes av nästan alla remissinstanser, bl. a, med motiveringen att erfarenheterna av prisbildningen utan laglig kontroll på detta område ännu är otillräckliga. Till de remissorgan som avstyrkte hörde HSB, Riksbyggen och Bostadsgaranti. De två förstnämnda organen hänvisade till att av dem utgivna pristekommendationer efterföljts i betydande omfattning. Hyresgästernas riksförbund, SABO och TCO ansåg att frågan om prövning av överlåtelseersättningen bör närmare utredas, en ståndpunkt som jag tycker har rätt mycket fog för sig. Det finns nämligen inte någon samlad statistik för hela kontrollagstiftningen och inte någon erfarenhetsanalys rörande den tid då vi hade en kontrollag. Departementschefen har inte ansett sig böra föreslå en priskontroll.

En viss återhållande effekt kan väl också det förhållandet ha att överlåtelsevinster i vissa fall kan underkastas vinstbeskattning. Jag har av dessa skäl ställt mig på utskottets ståndpunkt. Jag har gjort detta också därför att departementschefen, som alltså inte anser sig i nuläget böra medverka till ett återinförande av en priskontroll, uttalat att utvecklingen på det här området bör följas med uppmärksamhet och att om någon markant höjning av prisläget inträffar, frågan härom bör tas upp på nytt. Detta uttalande har utskottet understrukit. Jag vill gärna vid det här tillfället starkt betona allvaret i detta uttalande, Inför man i varje fall inte för närvarande priskontroll bör man inte heller hindra den särskilda form för försäljning i speciella situationer som offentlig auktion förutsätter.

Slutligen vill jag gärna uttala sympati för vad fru Lundblad anfört i ett särskilt yttrande till förmån för sådana personers möjligheter att förvärva bostadsrätt som av sociala skäl är i behov av en mer eller mindre radikal sanering av sin bostadssituation.

Fru talman! Det här betänkandet bygger ju på propositionen 12 år 1971, som i sin tur bygger på betänkandet Bostadsrätt, SOU 1969:4, som avgavs av den år 1962 tillsatta bostadsrättskommittén och som innehåller förslag till ny bostadslag. Liksom i alla andra fall, skulle jag vilja säga, har departementet gjort vissa ändringar — man har följt den tradition som industriminister Wickman i debatten om näringsutskottets betänkande nr 13 i fredags betecknade som ”vanlig misshandel av en utrednings förslag”. Jag skall i fortsättningen begränsa mitt inlägg till att omfatta frågor som berör de reservationer där mitt namn återfinnes, Det gäller då först föreslagna bestämmelser om ”ekonomisk plan”. Utredningens förslag — fogat till propositionen som bilaga 1 — framgår av 18 § på s. 181 och skiljer sig härvid markant från det förslag som framgår av propositionens 3 §.

Härtill kommer att en uttunning av planen kan försvåra en bedömning av oskäliga avgiftshöjningar som kan ha förekommit. När departementschefen har frångått utredningens förslag på denna punkt är hans motivering enligt mitt sätt att se ganska förvånande, Han säger bl.a. att ”en enskild bostadssökande numera i regel inte har någon reell möjlighet att själv göra en bedömning av företagets soliditet på grundval av uppgifter i en ekonomisk plan. Såväl frågan huruvida byggnadskostnaderna och avgifterna kan hållas inom de gränser vilka har angetts i planen som spörsmålet huruvida lägenheterna med hänsyn till bostadsmarknaden på orten kan upplåtas med bostadsrätt när de har färdigställts är oftast av så komplicerad natur att de undandrar sig bostadsspekulanternas bedömning.” Detta står på s. 77 i propositionen.

Hans förståndsgåvor medger kanske inte att han kan tillgodogöra sig en redovisning. Han skall nöja sig med att godta vad överheten påstår att det skall kosta honom — ända till dess att han av samma överhet får ett nytt besked om att nu kostar det så och så mycket mera, Då har han bara att betala det och se glad ut, ty nu är han dels bunden till lägenheten, dels har överheten alltid rätt. Jag tycker att detta är en felaktig syn på problemet. Om vi bara gör en jämförelse med andra områden kan vi komma till en helt annan slutsats. Om jag går in i en affär och vill köpa en vara, så vill jag veta vad priset är. Jag nöjer mig inte med att expediten säger att vi får se vad det kostar om en månad, och då skickar vi räkning på det. Och om jag tar en anställning är jag heller inte nöjd med att få vänta en månad eller två för att få veta vad jag får betalt; det vill jag veta vid anställningens början, Exemplen skulle kunna mångfaldigas. Hur rimmar detta för övrigt med den debatt som numera förs på alla områden om ökat medinflytande och ökad demokrati? Hur rimmar det t.ex. med propositionen 56 år 1971, där herr Sträng föreslår att riksdagen skall bevilja ett särskilt anslag på 15 miljoner kronor för vidgad samhällsinformation, som bl, a. skall ”täcka individens samlade informationsbehov”? Är inte dessa problem av så komplicerad natur att de undandrar sig, inte bostadsspekulanternas men de svenska individernas bedömning? Och räcker det inte också i detta fall med att individerna får tillgång till detaljerna när de så småningom blir aktuella för honom? De flesta remissinstanserna har dessutom tillstyrkt det förslag som kommittén lagt fram, men det bryr sig departementschefen heller inte om, Utskottsmajoriteten har delat departementschefens uppfattning och avstyrkt motionen 1215, men det är intressant att studera motiveringen härför på s. 45 i utskottets betänkande. Där talar utskottet om de komplicerade tekniska och ekonomiska frågorna, som gör att den enskilde får begränsade möjligheter att göra en reell bedömning på grundval av en ekonomisk plan som delges honom på ett tidigt stadium, när han överväger om han skall teckna avtal om en lägenhet. Om man jämför detta avsnitt med vad som sägs i samband med behandlingen av motionen 1212 på s. 41 i utskottets betänkande, där de s.k. byggmästarföreningarna nämns, så kan man där läsa att ”de blivande bostadsrättshavarna knutits till föreningarna genom förhandsavtal och i anslutning därtill betalat förskott på blivande grundavgifter. De har däremot inte antagits till medlemmar i föreningen förrän i samband med att bostadsrätt upplåtits, vilket i regel skett sedan husen har färdigställts och slutfinansieringen ordnats. Detta har inneburit att det kan ha dröjt avsevärd tid, ibland flera år, innan de som nyttjat lägenheterna i huset kunnat överta föreningen och få inflytande på dess verksamhet. Med hänsyn till att bostadsrättshavarna på ett tidigt stadium binder betydande kapital i föreningen måste detta system anses i hög grad otillfredsställande.” Fru talman! Jag delar helt denna slutsats. Men det är också därför som jag anser det helt otillfredsställande att lagförslaget utformas så som nu föreslås. Nu kommer ju en bostadsaspirant att få gå ovetande under ganska lång tid innan han exakt får veta vad han åtagit sig ekonomiskt. Om det är oförsvarligt när det gäller vissa s, k. bostadsföretag, är det oförsvarligt när det gäller alla bostadsföretag. Därför vill jag yrka bifall till reservationen 1. Med den motivering som utskottets ordförande anförde och även i övrigt anser jag att det är fullt logiskt att även yrka bifall till reservationen 5, när man yrkat bifall till reservationen 1. Jag ber att få avsluta med detta yrkande.